Fru talman! Thomas Bodström har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att fler civilanställda ska kunna arbeta inom polisen. Interpellationen är ställd mot bakgrund av att Thomas Bodström uppfattat att antalet civilanställda inom polisen minskar. Uppgiften att antalet civilanställda inom polisen skulle ha minskat är felaktig. Jag har inte för avsikt att vidta några nya åtgärder för att påverka polisens personalsammansättning.
Fru talman! Vi har under de senaste ett och ett halvt åren fått höra om den stora satsning som skulle göras. Det blir fler poliser ute. Det är bra. Man fortsätter vår satsning på detta. Från 2000 har det blivit fler poliser varje år. Även om man är i opposition ska man inte bara kritisera allting. Det finns faktiskt saker som är bra som den nya regeringen gör. En av de sakerna är att det är bra att det fortsätter bli fler poliser. Beatrice Ask är nu inne på sitt andra år som justitieminister, och vi får fler poliser ute i tjänst. Allt detta är dock fullständigt i onödan, närmast, om det är så att de ska arbeta i inre tjänst. Om de civilanställda minskar kommer nämligen de nya poliserna att tvingas göra skrivbordsarbete i stället. Det är just det som är på väg att hända nu, inte under det första året men under det andra året. Det är precis det som sker. Jag kan ge ett exempel. I Värmland anställde man fyra jurister eftersom man hade väldigt höga balanser. De fyra jurister som arbetade som civilanställda lyckades på kort tid beta av dessa balanser. Det var mycket bra, och många uppfattade det naturligtvis som någonting positivt. Brottsoffer fick möjlighet till upprättelse. Och vet du vad som hände, Beatrice Ask? På grund av de hårda sparbetingen kunde de fyra juristerna inte fortsätta. Vad blir konsekvensen? Jo, balanserna har börjat växa igen. Då får vi den situation som är så förkastlig och som medborgarna kraftigt vänder sig mot, nämligen att vanliga poliser i stället för att vara ute på gatorna är tvingade att göra skrivbordsarbetet. Det gäller att se till att alla delar av rättskedjan växer; det var vi mycket noga med. Blir det fler poliser som är ute måste även antalet civilanställda bli fler. När vi satt i regeringsställning fick vi gång på gång den frågan, och Beatrice Ask var en av dem som verkligen var på vakt för att se till att det blev fler civilanställda samtidigt som det blev fler vanliga poliser ute i tjänst. Vi såg till att öka antalet civilanställda med ungefär 1 100 samtidigt som antalet vanliga poliser ökade med drygt 2 000. Nu ser vi alltså den situation som Beatrice Ask förfärade sig över skulle uppstå, nämligen att antalet vanliga poliser ökar samtidigt som antalet civilanställda minskar. Då får vi en situation som gör att det blir kortslutning i hela systemet. Om vanliga poliser griper människor misstänkta för brott måste någon också utreda fallen, och eftersom de civilanställda inte kan göra det växer högarna. Det är just det som nu sker. Därför skulle jag vilja veta: Vad ska du göra, Beatrice Ask, för att se till att antalet civilanställda inte minskar på det sätt som nu sker runt om i landet? Jag nämnde ett exempel. Det finns många fler, som du säkert känner till. Vad ska du göra för att vända utvecklingen? Den har inte gått så långt ännu eftersom det här är någonting som kommit det senaste halvåret. De civilanställda som slutar ska alltså inte ersättas, och på så sätt minskar antalet civilanställda. Vad ska du göra, Beatrice Ask, för att se till att utvecklingen vänder och vi får upp antalet civilanställda igen? Jag är säker på att vi är helt överens om att det är viktigt att både antalet vanliga poliser och civilanställda ökar och att hela systemet havererar om man bara gör en av sakerna.
Fru talman! Låt mig först ta upp något som sägs i interpellationen, nämligen påståendet att antalet civilanställda minskar. Nu är det så att antalet civilanställda inom polisen ökade med 1 105 personer mellan december 2005 och december 2007. En tredjedel av ökningen gäller 2006 och två tredjedelar 2007. Antalet poliser under den perioden ökade med 793. Antalet civilanställda som ökade var alltså betydligt större. Det får naturligtvis konsekvenser. Interpellanten tar upp Värmland. Under den första delen av innevarande år har Värmlands län inte återbesatt sex tjänster. Då ska man veta att Värmland under den längre perioden som jag nämnde ökat antalet civilanställda med 37 procent. Sett över tid är det inte särskilt mycket att man inte återbesatt vissa tjänster. Det är på många sätt viktigt och bra för verksamheten att det skett en ökning av antalet civilanställda. Thomas Bodström beskrev på ett pedagogiskt sätt hur viktigt det är med annan typ av kompetens för att stödja det direkta polisarbetet genom att avlasta och förstärka kompetensen med civilanställda. Jag tror att det är bra. De problem man på sikt möjligen kan få är att man använt pengar till civilanställningar och inte lagt undan tillräckligt mycket för att kunna anställa poliser. Men det är något som man får se över tid. Att säga att antalet poliser minskar är alltså ett felaktigt påstående. På fem sex myndigheter finns ett antal tjänster som inte återbesatts under den första delen av detta år, men vi har ju inte sett slutet på det ännu. Det får vi se så småningom. Sett över de två år som jag kan överblicka har antalet civilanställda ökat. Om man ser på detta på lång sikt tror jag att polisorganisationen kommer att behöva en mångfasetterad palett av yrkeskompetenser för att bli bättre. Jag tror att det är oerhört viktigt att så också sker. Det är framför allt förbättringar som görs av kommunikationsverksamhet och annat som är skälet till de ökningar vi hittills sett, vilket naturligtvis är bra. Det är också viktigt att säga att personalsammansättningen ser lite olika ut vid de olika myndigheterna. Man har lite olika profil. Jag tänker inte sätta mig över det. Interpellantens fråga var vad jag skulle göra för att påverka personalsammansättningen. Det tänker jag inte bestämma. Jag tror inte att det finns någon nationell sanning om hur det ena eller andra exakt ska vara. Det beror på hur situationen ser ut och vilken prioritering man har i arbetet lokalt. Här ser jag att det finns möjligheter för myndigheterna att variera och också förändra situationen över tid. Jag utgår från att polisledningarna vid respektive myndighet använder sina resurser på ett optimalt sätt och att de beslut som fattas är för verksamhetens bästa inom de ramar som är tillfyllest. De har ökat kraftigt, vilket vi diskuterat i en tidigare interpellationsdebatt. Sedan kommer vi alltid att ha situationer där det inte är tillräckligt. Men påståendet att man dramatiskt minskar antalet anställda är felaktigt. I Värmlands fall handlar det om sex tjänster - säkert oerhört viktiga, varje tjänst är oftast det - och det är alltså inte fråga om den dramatiska, nationella katastrof som den förre justitieministern försöker utmåla.
Fru talman! Som jag sade: Verkligheten finns i en värld, Beatrice Ask i en annan. I dagens Svenska Dagbladet står följande: "Polisen i Stockholm sparar in civila tjänster." Det handlar alltså inte om sex tjänster i Värmland utan i Stockholms län. I Stockholms län hade vi i år en situation där man gick back med 50 miljoner kronor. För nästa år handlar det om 200 miljoner - och för 2010 om 250 miljoner kronor - en kvarts miljard saknas alltså i en polismyndighet, nämligen Stockholms län. Det innebär, som den moderate ledamoten sade, att om vi inte kommer till rätta med detta påverkas antalet civilanställda. Det handlar alltså inte om sex tjänster i Värmland. Det handlar om att civilanställda sparas in på många ställen runt om i Sverige. Så är det även i Västsverige liksom i södra Sverige. Där är situationen likadan. Jag tror inte att det var många som hängde med i svängarna beträffande Beatrice Asks förra inlägg och vad hon egentligen ville säga, alltså om hon ska vända trenden. Det är riktigt att antalet civilanställda ökat 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007, men nu har det vänt. Justitieministern skrattar, men så är det. Nu har vi en sådan situation. Jag talade i går med en chef inom Stockholmspolisen som sade att de måste spara på precis allting eftersom de går back med 50 miljoner. Sedan hör man dig, Beatrice Ask, säga att det inte är några problem, att det handlar om sex tjänster i Värmland. Vad tror du de civilanställda som arbetar i Stockholm, liksom de som arbetar inom Citypolisen och andra delar av Stockholmspolisen, känner när justitieministern förnekar de problem som de dagligen brottas med? Hur tror du att de känner sig? Hur tror du att det påverkar respekten för dig som justitieminister när du talar om en värld som de inte på något sätt känner igen? Jag träffar många poliser, både sådana som arbetar på gatorna och sådana som arbetar med att försöka hålla budgeten. De är förtvivlade över situationen. De vet inte hur de ska kunna få fram dessa 50 miljoner. Nästa år, alltså redan 2009, handlar det om 200 miljoner. Därför frågar jag igen, Beatrice Ask: Kan du lugna dessa människor? Kommer du att vända den hopplösa utvecklingen där antalet civilanställda minskar runt om i landet eller kommer antalet civilanställda att fortsätta att minska? Det måste vara en ganska enkel fråga att svara på. Du behöver bara säga ja eller nej. Fortsätter antalet civilanställda att bli mindre, eller kommer utvecklingen att vända? Om du vänder på den nu är jag den förste att säga att du kunnat bromsa den någorlunda i tid. Många känner till denna interpellationsdebatt, och jag kan försäkra att många väntar på svaret. Kommer det att bli färre civilanställda även i fortsättningen? Svara gärna på den frågan! Och tala sedan gärna om för dem som arbetar i Stockholms län, om de kommer att uppleva den situation som nu finns, att de redan nästa år kommer att gå back med 200 miljoner! Varifrån ska de i så fall ta de pengarna? Hur ska de kunna lösa sin situation med 200 miljoner? Stå nu inte och säg att det inte är kris, för det är precis så de upplever det. Svara gärna på den frågan, för då är jag säker på att många kommer att vara väldigt nöjda med att de i alla fall får ett besked. Kommer antalet civilanställda att minska? Kommer Stockholmspolisen att kunna reda ut situationen med ett tillskott på 200 miljoner nästa år? Eller vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med den kris som finns?
Fru talman! De sex tjänsterna i Värmland var det inte jag som började ta upp. Jag ställer inte Värmland mot Stockholm och andra, utan jag tog upp det exempel som Thomas Bodström försökte vrida till. I Stockholm har man fått 214 nya civilanställda sedan december 2007. Det är så det ser ut när det gäller utvecklingen för civilanställda. Thomas Bodström för en diskussion om prognoser. Vi får prognoser fem gånger per år när det gäller polisverksamheten, av det enkla skälet att det sker förändringar hela tiden. I en organisation som är så pass omfattande som polisen blir det väldigt stora summor. Det här arbetar vi med hela tiden. Nu använder Thomas Bodström en prognos för Stockholmsmyndigheten, och den ska man naturligtvis ta på allvar - det gör vi med varje prognos. Då går man igenom hur prognosen har byggts upp, vad man kan påverka och vad man inte kan påverka. I allmänhet landar verkligheten inte riktigt i prognosen, men den är en viktig värdemätare. Där visar då Stockholmsmyndigheten och flera andra myndigheter på underskott och svårigheter att klara sig inom de ramar som är angivna. Det är naturligtvis ett underlag som jag har med mig i det budgetarbete som bedrivs. Om jag får kosta på mig en fråga kan jag säga så här: Det är lätt att stå här och ha synpunkter, men Socialdemokraterna har ju inte anslagit mer resurser till den här verksamheten i sina förslag och alternativ. Det finns inte en krona mer. Det finns mindre pengar totalt sett över tid. Situationen kunde alltså ha varit mycket värre. Det är relevant att fråga: Vad skulle Socialdemokraterna göra? Mitt svar är att jag i det budgetarbete som vi bedriver kommer att arbeta utifrån de prognoser och de diskussioner som vi har med polismyndigheterna för att se till att vi kan fortsätta att stärka polisverksamheten och se till att vi får fler poliser. Jag kan ta Värmland som exempel igen. Om man under en period lyckades öka antalet civilanställda med 37 procent är det långtifrån vad man lyckades med när det gäller antalet poliser. Det finns fortfarande mer att göra när det gäller att få fler poliser till Värmland och till flera andra myndigheter. Det kommer vi att arbeta med. Sedan var frågan: Kommer det att bli fler eller färre civilanställda? Min uppfattning är den att sett över tid kommer vi att arbeta med fler som har olika utbildningsbakgrund och kompetens inom polisverksamheten. Däremot tycker inte jag att det är justitieministern som ska bestämma andelen av det ena eller det andra, eller personalsammansättningen i myndigheternas personalstat. Det måste göras utifrån den bedömning som görs av hur man bedriver verksamheten allra bäst och med de medel som står till förfogande. Det kommer förmodligen att variera något. Sett över tid tror jag inte att vi kommer att få mycket färre civilanställda. Vi har också en förbättrad situation jämfört med vad vi hade för några år sedan. Det är möjligt att det skedde en ökning under den förra regeringen, men när jag redovisar en ganska kraftig ökning av antalet civilanställda gäller det under de senaste två åren, det vill säga efter valet. Det är det relevanta för mig att redovisa i kammaren. Där ser man en markant ökning, som nog är bra för verksamheten men som också ställer en del ekonomiska bekymmer i fokus inför budgetarbetet.

Fru talman! Jag noterade särskilt att Beatrice Ask sade: inte så särskilt mycket färre. Det innebär att vi kommer att få fortsatt färre civilanställda, om det inte görs något alldeles radikalt. Fram till och med 2007 ökade det, som sagt, och det till och med anställdes 2007, men nu återanställs det inte. Det är det som är problemet. Det handlar alltså inte bara om pengar. Visserligen hade vi mer på polisen och lite mindre på kriminalvården. Jag vill påminna om att Moderaterna ett och ett halvt år före valet sade att om man vinner valet kommer man att ha 1,5 miljarder mer än Socialdemokraterna. Det blev 0 kronor mer. Vi har lika mycket pengar, men det är inte det som det handlar om. Det handlar om att vi måste agera, att vi måste göra saker för att använda dessa gigantiska summor som det handlar om, 30 miljarder, på bästa sätt. Det är därför det är så viktigt att du agerar och inte säger att det inte är justitieministerns sak. Det är precis vad det är! Det är justitieministerns sak att vara vd för rättsväsendet på det sättet att ekonomin ska gå ihop. Det ska inte vara så, som man får läsa i tidningen i dag, att det minskar med 200 miljoner och justitieministern står och säger att "det är inte min sak". Jo, det är precis vad det är! Det är precis det ansvaret som jag och många fler väntar på att du ska ta. Visst ska man ha en viss omställning i början, och kanske var vi för hårda och krävde för mycket i början. Men nu har halva mandatperioden gått, och då går det inte längre att säga att "det är inte min sak" när det är precis vad det är fråga om. Situationen är akut i polisorganisationen. Precis på samma sätt som jag sade att det var kris i höstas säger jag att det är en ekonomiskt akut kris, på det sättet att man sparar precis överallt. Och du vet egentligen att det är den dystra verkligheten. Det kan vända genom stora tillskott, men det kan också vända genom att du vidtar de åtgärder som behövs, för det är dem som vi väntar på att du ska vidta så att du lugnar hela denna stora organisation.

Fru talman! Först ska jag rätta ett fel i mitt tidigare inlägg. Stockholms ökning av civilanställda var inte enbart 2007, utan det var 2005-2007. Jag läste fel. Låt mig då gå till det senaste inlägget och den problematiken. Nu har vi fått en akut ekonomisk kris inom polisen, enligt Thomas Bodström, detta med anledning av prognoser, och det är ministerns ansvar. Ja, ministerns ansvar är att se till att man får en budget som fungerar och att man i tilläggsbudgeten ser till att rätta till det som kan behöva rättas till. Det gör man löpande genom att be om prognoser och bedömningar och ha diskussioner med myndigheterna. När det gäller polisen får vi prognoser fem gånger per år, och man kan naturligtvis inte rusa in efter varje prognos och riva upp himmel och jord och tala om att vi ska göra det ena med det femte. Prognosen används som ett underlag och ett analysinstrument för att se vad som behöver göras. Som jag sade tidigare innebär också små förändringar i en så stor verksamhet som polisen väldigt mycket pengar. Till saken hör att Stockholmsmyndigheten är landets största myndighet, och förändringar kan då slå väldigt mycket och innebära väldigt stora summor. Jag är väldigt förvånad över och tycker att det är häpnadsväckande att Thomas Bodström anser att det är ministern som ska bestämma vilka som ska vara anställda i enskilda polismyndigheter. Det är väl ändå att gå lite väl långt när det gäller utövandet av ämbetet. Det måste väl vara de professionella cheferna som ska avgöra den typen av beslut.